Herr talman! Innan jag säger något om utskottets ställningstagande i denna många gånger diskuterade fråga skall jag ta upp herr Svenssons i Malmö resonemång om att man på det fackliga internationella planet inte har någon makt och inte utvecklar någon verksamhet att tala om. Jag vill hänvisa till en ny bok som har kommit ut om den multinationella och den svenska arbetsmarknaden. I den medverkar bl.a. representanter för Metall och TCO. Denna debatt fördes för övrigt i Svenska Dagbladet under våren 1973. Jag hänvisar alltså till vad de fackliga representanterna och arbetsgivarrepresentanterna har sagt i denna diskussion. Vi behandlar i dag fem motioner om de multinationella företagen. Sedvanlig redovisning av tidigare behandling, pågående utredningsarbete osv. lämnas i betänkandet. Tre av motionerna ansluter sig utskottet till. Det gäller den socialdemokratiska motionen och motionerna från folkpartiet och centerpartiet. Utskottet delar nämligen den uppfattning som förts fram i motionerna att samhället bör skaffa sig kontroll över multinationella företag. Även chefen för industridepartementet har uttalat sig härför. Departementschefens interpellationssvar vid ett tidigare tillfälle refereras också i betänkandet. Utskottet hemställer under punkten 1 att riksdagen i anledning av dessa motioner som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om inriktningen av utredningsarbetet rörande multinationella företag.

Under punkten 3 avstyrker vi vpk-motionen om åtgärder mot ökat utländskt inflytande över svenska företag.

Då ändrades nämligen den centrala lagstiftning som reglerar frågan om utländska företags rätt att köpa upp svenska företag, den s.k. 1916 års lag. Lagändringen medförde att lagen nu täcker ungefär 80 procent av alla svenska aktiebolag. Uppköp av de aktiebolag som täcks av lagen fordrar regeringens tillstånd. Vägras tillstånd blir förvärvet ogiltigt. 1916 års lag är emellertid icke heltäckande. Det beror bl.a. på att lagen endast gäller bolag som har s.k. utlänningsklausul i sin bolagsordning. Ungefär 80 procent av bolagen har sådan utlänningsklausul. I höstas tillkallades emellertid en utredning med en uppgift att revidera 1916 års lag. Utredningen leds av landshövding Eckerberg. Utredningen har ett parlamentariskt inslag, och i utredningen ingår också företrädare för de fackliga organisationerna och för industrin. Bl. a. ingår riksdagsledamöterna Johannes Antonsson och Jan Bergqvist i Göteborg. Industrin företräds av bl.a. Matts Bergom Larsson, och facklig representant är Bert Lundin från Metall. Utredningens uppgifter kan sammanfattas på följande sätt: Utredningen skall åstadkomma ett system som medger fullständig kontroll när det gäller utländska uppköp av svenska företag. I direktiven sägs att vad som bör eftersträvas är en ordning som ger möjligheter att inom ramen för våra internationella förpliktelser hindra en utländsk investering där väsentliga allmänna intressen talar mot att en investering kommer till stånd. En annan fråga som utredningen skall undersöka är hur man skall kunna övervaka och kontrollera utlandsägda företags skötsel. I direktiven sägs även att en övervakning och kontroll av utlandsägda företags verksamhet bör vara inriktad på att skapa betingelser för ingripanden när väsentliga allmänintressen gör det påkallat att företaget ändrar sin politik i ett eller annat hänseende. Utredningen skall också undersöka hur man skall få tre information om planerade etableringar och förbättrad insyn i ägarförhållandena i större aktiebolag. Slutligen sägs i direktiven att ett kontrollsystem beträffande företagens skötsel under alla förhållanden måste bygga på medverkan från de anställda. Utredningen skall ägna särskild uppmärksamhet åt den aspekten på problemet. Då utredningen ganska nyligen påbörjat sitt arbete är det naturligtvis omöjligt att redan nu börja tala om när den kan vara klar. Den Eckerbergska utredningen sysslar således i första hand med frågan om utlandsägda företag i Sverige. En annan väsentlig fråga när det gäller multinationella företag ä svenska multinationella företag agerar och om deras agerande är förenligt med svenska allmänna intressen. Den frågan har behandlats i en särskild promemoria, som upprättats av den arbetsgrupp som letts av statsrådet Lidbom. Arbetsgruppen tillsattes i mars föregående år, och dess arbete har redan resulterat i en proposition, som nu ligger på riksdagens bord. Inom parentes kan jag nämna att ledamöterna här liksom i andra fall har motionsrätt. Motionstiden utgår den 30 april. I propositionen föreslås bl.a. att valutalagen ändras så att det blir formellt möjligt för riksbankens valutastyrelse att vid prövning av tillstånd för svenska företag att göra direktinvesteringar utomlands beakta även industrioch sysselsättningspolitiska synpunkter. Vidare föreslås att valutastyrelsen utökas med fyra ledamöter vid prövning av ärenden rörande utlandsinvesteringar. Dessa fyra ledamöter, som utses av Kungl. Maj:t, skall utgöras av två departementsrepresentanter och två företrädare för de anställdas organisationer. I propositionen begärs vidare riksdagens samtycke till förordnande om fortsatt valutareglering för tiden 1 juli 1974—30 juni 1975. Vidare föreslås en sådan ändring i valutalagen och valutaförordningen att postverket kan förordnas som valutabank. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1974. Utskottet beronar att gemensamt för de förslag som framförs i motionerna och som utskottet behandlat är ”önskemålet att få till stånd en ökad kontroll från de enskilda staternas sida över de multinationella företagens verksamhet”. Sammanfattningsvis kan väl därför sägas att syftet med det reformarbete som för närvarande bedrivs är att statliga myndigheter och fackliga organisationer skall få möjlighet att balansera den förstärkta förhandlingsposition som företagen får genom den ökade internationaliseringen. Eller kort sagt: Det bör bli möjligt att säga nej, om internationaliseringen leder till skadliga effekter för vårt land. Herr talman!

Herr talman! Det är känt även av mig — jag vänder mig där naturligtvis till herr Haglund — att det i internationella fackliga sammanhang förekommer åtskilligt konfererande och resonerande om hur man skall möta hotet från de multinationella företagen. Men herr Haglund vet lika bra som jag att det internationella fackliga samarbetet på det planet är en mycket ny företeelse, som ännu så länge har avsatt förhållandevis få konkreta resultat. Det är ett obestridligt faktum att den internationella fackliga rörelsen har haft ganska svårt att förena sig om en gemensam politik och attityd mot de multinationella företagen. Någon grund för ett praktiskt motståndsarbete och motståndsaktioner från de olika ländernas fack föreningsrörelser mot dessa företags agerande föreligger i dag inte och kan, om man är realistisk, inte väntas föreligga på ganska lång tid. Uppenbart är alltså att det behövs ett kraftfullt stöd från nationella statsmakter till fackföreningsrörelsen, i den mån ett sådant stöd nu är möjligt att få från statsmakterna, för att fackföreningsrörelsens motstånd skall kunna göras effektivt. En av de stora farorna i den här utvecklingen är just att den internationella fackföreningsrörelsen maktpolitiskt sett ligger efter i utvecklingen jämfört med de multinationella företagen, som redan har flera decenniers erfarenhet av sådant här spel bakom sig. Jag kan inte underlåta att vara oerhört kritisk mot det sätt på vilket herr Haglund och hans parti och hans regering i många år har skött den här typen av problematik. Det har dock varit ganska uppenbart under ett par decennier vad som har varit på väg när det gällt de stora internationella kapitalen och deras inflytande. Man har skjutit hela denna problematik framför sig i åratal. Man har utrett saker och ting under mycket lång tid trots att de sakerna hade kunnat utredas mycket snabbt och mycket kortfattat därför att de i stor utsträckning var välkända. Det skrevs ett par böcker i det här landet för rätt många år sedan av en man som heter C.-H. Hermansson, där koncentrationstendenserna inom näringslivet kartlades mycket noga och de stora multinationella företagens begynnande insteg i svensk ekonomi redan under 1950-talet belystes. Regeringen fördröjde uppmärksamheten kring denna problematik genom att begrava den i utredningar, som har avgivit vissa delbetänkanden men som egentligen inte har blivit färdiga med någon som helst sammanfattande attityd och som under åratal har förhalat utformandet av ett bestämt aktionsprogram gentemot de multinationella företagen.

Dessa lagar kommer inte att hindra och har icke förmått hindra att multijättarnas makt över den svenska ekonomin ständigt växer och vuxit särskilt starkt under de allra senaste åren. Det är inte heller lagarnas avsikt att förhindra detta, och det tycker jag att herr Haglund borde erkänna. Lagarna avser bara att skapa, som jag sade, formella möjligheter till ingripanden, men det framgår uppenbart av lagarnas utformning att dessa ingripanden är avsedda att vara undantagsfall. De innebär alltså inget motarbetande, systematiskt och på bred front, av den växande maktfaktor som även regeringen förutsätter att de multinationella företagen skall utgöra inom svensk ekonomi och i sista hand också inom svensk politik. Vad sedan beträffar valutabestämmelserna så är det klart att de kan byggas på, de kan förbättras, de kan byråkratiseras. Men sådana de hittillsvarande erfarenheterna är måste man väl säga att valutarestriktionerna har varit betydligt effektivare när det gällt att ställa till besvär för en jugoslavisk invandrare som velat skicka hem 500 kronor till sin mor än när det gällt att förhindra eller försvåra för multijättarna att göra valutatransaktioner. Och genom avtalet med EEC har dessutom rege ringen frånhänt sig den formella möjligheten att ingripa mot den typ av kapitalrörelser som är en följd av handelsförbindelserna mellan Sverige och Gemenskapen. I det fallet har regeringen avhänt sig sin konstitutionella möjlighet att ingripa. Jag vill avslutningsvis ställa några frågor till regeringens talesman här i dag. Tycker herr Haglund att det är riktigt att forskningsoch utvecklingsarbete på det industriella och tekniska planet här i landet i allt större utsträckning kommer att styras av stora multiföretag? Tycker herr Haglund att det är riktigt att den svenska atomreaktorindustrins utvecklingsarbete är förlagt inom ramen för det delägarföretag i Uddcomb som härstammar från Förenta staterna? Oroas inte herr Haglund på något sätt över den stora och växande makt som utländska multijättar utövar exempelvis över en politiskt så viktig industrigren som dataindustrin? Oroas inte herr Haglund av sådana företeelser som Bata, dvs. att multinationella företag köper upp svenska för att sedan ha fria händer att lägga ned dem? Jag är säker på att om man ställer herr Haglund mot väggen så erkänner han att han är oroad över det. Men vad har han föreslagit? Vad har regeringen föreslagit som effektivt skulle kunna motarbeta sådana tendenser? Avser man att nationalisera dataindustrin? Avser man att skaffa sig en effektiv demokratisk kontroll över utveckling och forskning? Avser man att lagstifta mot den typ av nedläggningar som Bata representerar? Jag har i regeringsförslagen och i de av herr Haglund åberopade lagstiftningsåtgärderna inte sett några tecken på att det är det man tänker göra Ni befinner er som regeringsparti här i ett svårt politiskt dilemma. Ni kan inte gå i strid mot det rådande systemet därför att ni i så hög grad har ingått pakter med det systemet i så hög grad baserat er politik på det systemets existens. Men samtidigt är ni i ett dilemma därför att ni vet att de senaste årens drag i detta systems utveckling utgör en stor och växande fara för arbetarrörelsen i landet. Vad är det ni skall lita till? Skall ni lita till den svenska arbetarrörelsen, det inflytande den kan ha över statsorganen här i landet, dess makt, dess möjligheter att på bred front ingripa? Eller skall ni lita till de multinationella företagens välvilja och önskan att anpassa sig efter de vördsamma önskemål som statsmåkterna och vi andra här i landet kan ha att framföra till dem? Det är dessa frågor ni måste ta ställning till. Så länge ni accepterar en stor och växande sektor inom det svenska näringslivet vilken är kontrollerad av dessa multinationella jättars makt, accepterar ni också att deras politiska inflytande ständigt växer och att era egna aktionsmöjligheter gentemot de företag och deras makt gradvis minskas. Om ni vill göra något tivt måste ni ingripa innan denna tillväxt i multijättarnas makt har nått så långt att det kommer att medföra svåra konvulsioner att angripa dem, för i det läget vet vi hur ni kommer att agera. Då kommer ni icke att angripa. Då kommer ni som vanligt att retirera.

Herr talman! Som vanligt ställde herr Svensson i Malmö en mängd frågor till mig som utskottets talesman. Herr Svensson tror visst också att jag är regeringsledamot. Skulle vi här ta upp alla de diskussioner och de frågeställningar som herr Jörn Svensson aktualiserar fick vi inte göra något annat under resten av dagen. Herr Svensson syftar här naturligtvis på de multinationella företag som har gjort investeringar i Sverige. Det underliga är att han inte har sagt något om hur han betraktar våra svenska multinationella företag — om han inte ser dem som något problem. Om man nu skall tala om multinationella företag — vare sig det gäller utländska investeringar i Sverige eller svenska investeringar i utlandet — så är det ju ett faktum att svenska företag har gjort större investeringar i utlandet än utländska företag har gjort i Sverige. Detta ser jag inte som ett så fantastiskt orostecken som herr Svensson målar upp här. Det finns både positiva och för den delen kanske också mer negativa tendenser i sådana investeringar. Men det är beträffande de negativa tendenserna som jag har redogjort för vilket omfattande lagstiftningsarbete som pågår och hur man nu återigen har tagit initiativ till sådan lagstiftning, med anslutning bl.a. av den arbetsgrupp som tidigare har utformat en promemoria som har resulterat i en proposition vilken nu ligger på riksdagens bord. Det påpekade jag också i mitt tidigare anförande. Enligt herr Svenssons uppfattning har sådant lagstiftningsarbete tydligen ingen betydelse. Han tror tydligen inte på att detta kan innebära att vi har någon kontroll på det här området. Sedan tog herr Svensson upp dataindustrin. Vi har ju en dataindustriutredning. Och jag sitter själv med i något som heter datasamordningskommittén. Jag vill bara säga till herr Svensson att nog vet vi att vi har ett dataföretag som heter IBM. Vi känner också till problemen när det gäller att kontrollera och eventuellt samarbeta med sådana företag. Herr Svensson gör i detta som i tidigare sammanhang det lätt för sig och säger att staten skall överta det hela. Tidigare har det gällt bensinstationer, oljemarknaden och bankinstitutioner, och nu gäller det dataindustrin. Herr Svensson vill med ett penndrag lösa dessa problem. Staten och samhället skall överta det hela, och därmed är frågorna ur världen. Jag vill hänvisa till att dataindustriutredningen och även datasamordningskommittén så småningom kommer att framlägga betänkanden på detta område, och jag hoppas att de skall göra herr Svensson uppmärksam på en del av svårigheterna i de problem som herr Svensson brottas med. När det sedan gäller det fackliga samarbetet tror jag att det finns folk här i riksdagen som för herr Svensson skulle kunna berätta om problem och svårigheter som förekommer på det fackliga området. Jag hänvisar återigen till vad TCO:s och Metalls representanter anförde i den diskussion som förekommit i Svenska Dagbladet. Läs det, herr Svensson, så skall vi diskutera de fackliga frågorna sedan!
Herr talman! Jag har mig naturligtvis bekant att herr Haglund inte är med i regeringen, men med tanke på att han framträder som dess talesman här i dag kan man väl inte frånkänna honom ett visst samband med regeringspartiet. Att jag inte har tagit upp diskussionen om de svenska utlandsinvesteringarna som i och för sig är, vilket herr Haglund mycket riktigt påpekar, en mycket intressant del av den totala problematiken och som vi mycket väl i ett annat sammanhang kan diskutera, har naturligtvis samband med att det inte faller inom ramen för det utskottsbetänkande som vi nu debatterar. Herr Haglund är irriterad över att jag ställer många frågor. Det kan möjligen bero på att han har litet svårt att besvara dem. Om jag nu råkat ställa något för många frågor, vill jag i stället ta upp endast en avslutande fråga, som i sig koncentrerar problematiken. Är det inte så, herr Haglund, att de åtgärder som hittills vidtagits, vilka varit mycket små, och de som man räknar med att under de närmaste åren genomföra är marginella kontrollåtgärder, som icke på allvar på något sätt kommer att rubba den allmänna tendensen i utvecklingen, nämligen att de multinationella företagen förstärker sin makt över svensk politik och svensk ekonomi? Jag vill ställa följande fråga: Är det herr Haglunds mening att multijättarnas inflytande över svensk ekonomi och politik skall minska, eller bör de enligt hans mening öka? Om det enligt hans mening bör minska eller i varje fall hållas där det nu är, vilka effektiva åtgärder avser ni att vidta för att stoppa den utveckling som nu är på gång och som innebär att dessa företags makt uppenbarligen starkt och 'i accelererande grad ökar? Till sist, herr Haglund: Jag underskattar inte alls svårigheterna när det gäller nationalisering och förstatligande. Men även herr Haglund tror jag i sitt stilla sinne kan vara överens med mig om att i ljuset av den sist timade s.k. energikrisen och oljebolagens agerande är det nog så att man i regeringspartiet ångrar att man icke nationaliserade oljeoch bensinhandeln 1945. Den underlåtenheten har han själv och svenska folket fått betala ett avsevärt pris för, och det gäller att tillgodogöra sig den erfarenheten för framtiden.
Herr talman! Jag vill kort svara herr Svensson i Malmö på den sista frågan med att jag förbehåller mig rätten att vänta och se vilka resultat som den Eckerbergska utredningen kan komma fram till, propositionen i frågan och den utveckling som kommer att äga rum.
Herr talman! Då kan jag bara konstatera att herr Haglund inte har någon mening om denna viktiga maktpolitiska fråga, nämligen huruvida det är önskvärt att de multinationella företagen ökar eller minskar sin makt. I en för arbetarrörelsen så viktig och angelägen maktfråga har herr Haglund ingen uppfattning.

begära skyndsam utredning beträffande den allmänna arbetsgivaravgiften i enlighet med vad reservanterna anfört,

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 17 behandlas ett flertal motioner beträffande arbetsgivaravgiften. Den lilla sensationen har nu inträffat att den socialdemokratiska majoriteten har gått med på att begära förslag till ändring med anledning av en motion av herr Nordgren m.fl. I denna motion påtalas den orättvisa som föreligger när den som bedriver näringsverksamhet får betala arbetsgivaravgift för barn mellan 16 och 18 år som arbetar i hans rörelse men dessutom även får betala egenavgift för samma belopp, då han blir skattskyldig för barnets inkomst. Utskottet anser att detta bör rättas till, och det var ju en bra framgång. När det gäller arbetsgivaravgiften för övrigt är det förklarligt att det nu föreligger många motioner om ändringar. Den enprocentiga arbetsgivaravgiften har nu fyrdubblats, och det är naturligt att den försvårar för näringslivet att hänga med i konkurrensen. Särskilt för de arbetsintensiva företagen är denna beskattning mycket betungande. Här tar man ut skatt på 4 procent som inte drabbar importen. Därför blir de branscher som har att möta utlandskonkurrensen särskilt bestraffade. Skatten kommer därför att tvinga ut deras arbeten till andra länder, och resultatet blir antingen ökad import eller att vi här i landet förlorar exportmarknader. Vi har flerfaldiga gånger påtalat detta och bl.a. understrukit att det är helt orimligt att under tider med svår arbetslöshet, som vi nu har haft, ytterligare höja denna beskattning. För många ideella och kristna organisationer, där arbetslönen är en stor del av budgeten och där inkomsterna oftast består av frivilliga gåvor, känns det givetvis hårt att statsmakten på detta sätt bestraffar det ideella arbetet. Även om företagsskatteberedningen skall se över denna beskattningsform är det behövligt att riksdagen gör en viljeyttring mot denna hårda beskattning och bifaller reservationen. Egenföretagare drabbas särskilt hårt. De får betala arbetsgivaravgift på hela sin inkomst, även på den del som icke är arbetsinkomst. Givetvis bör företagsskatteberedningen ordentligt utreda detta problem. Men vi finner det upprörande och helt omöjligt att man år efter år fortsätter att lägga arbetsgivaravgifter på inkomster som inte är arbetsinkomster. Därför föreslår vi moderater att rörelseinkomsttagare skall få rätt till ett avdrag med 125 procent av den erlagda arbetsgivaravgiften för att därigenom bli kompenserad i någon mån för den orättvisa beskattningen. Statsmakterna får inte negligera rättvisan längre genom att fortsätta med den dubbelbeskattning som nu sker bara därför att man tycker att det är svårt att finna en metod för uppdelning av vad som är arbetsinkomst och vad som är kapitalinkomst. Det nu tillämpade systemet hör helt enkelt inte hemma i ett samhälle som vårt.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

Herr talman! Vad denna debatt gäller är formellt sett om en särskild utredning skall göras om den allmänna arbetsgivaravgiftens roll och utformning. Reellt sett gäller den skilda värderingar av arbetsgivaravgiftens roll inom beskattningen. Det pågår ju en rätt omfattande debatt om skattesystemets utformning och bl.a. om den allmänna arbetsgivaravgiften. Den debatten är naturlig. För några år sedan tillkom arbetsgivaravgiften som en ny skatteform. Den kom till utan närmare utredningar. Den har i ett par omgångar höjts, och det har skett utan närmare analys av vilka effekter arbetsgivaravgiften har inom samhällsekonomin, inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Det finns debattörer som har bestämda — ja, mycket bestämda — uppfattningar om arbetsgivaravgiftens roll, alltifrån dem som menar att avgiften har synnerligen negativa effekter, att den är grunden till de flesta av näringslivets problem, till dem som menar att arbetsgivaravgiftens roll i dessa avseenden är ringa. Skatteutskottets majoritet är i första hand intresserad av arbetsgivaravgiftens roll som inkomstkälla och som en enkel metod att få inkomster till statsverket. Det är inte oväsentliga aspekter på en skatt, men det är förvisso inte de enda. Det finns i flera av motionerna mycket bestämda uppfattningar om att arbetsgivaravgiften snabbt skall avvecklas, om hur egenavgiften skall se ut och om att vissa grupper skall vara befriade från arbetsgivaravgift. Jag delar inte alla dessa uppfattningar, och reservanterna inom utskottet har inte heller instämt i alla de synpunkter som förts fram i motionerna. Det har inte heller nu gällt att ta ställning till arbetsgivaravgiftens utformning.

Det sägs att företagsskatteberedningen skall studera arbetsgivaravgiftens roll och att ett sådant utredningsarbete pågår. Jag vill inte bestrida detta. Skatteutskottets ordförande torde vara väl informerad på den punkten. Inte heller vill jag bestrida den utredningens kompetens för en sådan utredningsuppgift. Men debatten gäller inte vem som skall göra utredningen. Det är regeringens sak att ge ett klarläggande besked på den punkten. Vad vi, som inom utskottet har reserverat oss, vill understryka är två saker. Den ena är att utredningen skall göras skyndsamt. Det är nödvändigt att få fram ett underlag för en konstruktiv debatt om arbetsgivaravgiftens roll. Den andra är att utredningen skall göras ur ett brett perspektiv. På båda dessa punkter är skatteutskottets majoritet mycket försiktig och anför mycket svala resonemang. Därför har vi funnit det vara nödvändigt att i en reservation markera vilken vikt vi lägger vid båda dessa frågor, alltså dels att snabbt få fram ett utredningsmaterial, dels att få fram ett material som ur ett brett perspektiv tar upp frågan om arbetsgivareavgiftens roll och utform ning. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen 1 av herr Magnusson i Borås m.fl.

Herr talman! Frågan om arbetsavgivaravgiftens utformning har varit föremål för mycken diskussion alltsedan den infördes den 1 januari 1969. Redan vid avgiftens tillkomst kritiserades starkt att man inte utrett eller på något sätt redovisat dess konsekvenser för olika typer av företag. Avgiften, som från början var 1 procent på alla arbetslöner och för egenföretagaren 1 procent på arbetsinkomsten och därjämte på avkastningen av i företaget nedlagt eget kapital, har sedan höjts och utgör för närvarande 4 procent. Röster hörs också nu för att vid kommande årsskifte ytterligare höja denna avgift. Från centerns sida har år efter år framhållits att en allsidig och förutsättningslös utredning borde göras, en utredning som kunde belysa löneskattens inverkan och betydelse för olika typer av företag och som kunde ge svar på frågan vilka konsekvenser löneskatten inneburit för företagen. Löneskatten inbringar i dag större tillskott till statskassan än vad vinstskatten från aktiebolag och ekonomiska föreningar åstadkommer. Redan nu framstår det klart att löneskatten hårt drabbar de arbetskraftsintensiva företagen, medan den däremot spelar mindre roll för de mera kapitalkrävande företagen med stor produktion per anställd. Småföretagen tillhör i regel de mest arbetskraftsintensiva företagen och drabbas därför hårdast av löneskattens konsekvenser. Enbart av detta skäl har jag svårt att förstå varför socialdemokraterna motsätter sig en allsidig och förutsättningslös utredning. Ideella föreningar samt religiösa och humanitära organisationer har drabbats hårt av den utgående löneskatten. Visserligen har vissa av dessa fått höjda bidrag, men samtidigt har det pågått en ständig höjning av de indirekta skatterna, till vilka jag räknar löneskatten. Vårt krav på en viss reducering av avgifterna har starkt samband med vad jag nyss sade, nämligen att småföretagen i regel drabbas hårdast av löneskatten därför att vi i denna företagargrupp ofta finner de mest arbetskraftsintensiva företagen. Därtill kommer att egenavgiften utgår inte bara på arbetsinkomsten utan också på avkastningen på det i företaget insatta egna kapitalet. Av båda dessa skäl anser vi en viss reducering av löneskatten för de mindre företagen vara i högsta grad berättigad. När jag läser utskottsmajoritetens yttrande blir jag förvånad både över den irritation som här berörda motioner tycks ha åstadkommit bland utskottsmajoritetens ärade ledamöter och över den tolkning av motionärernas krav som man gör. I centerns partimotion anförs som skäl för utredningsyrkandet bl.a. att man vill ha tillgång till ett underlag, som gör det möjligt att mera noggrant bedöma löneskattens inverkan på s 1 sättning, priser, löner osv. Man anser det vara angeläget att få utrett i vilken utsträckning skatter av det här slaget aktivt kan utnyttjas i konjunkturpolitiskt och näringspolitiskt syfte. Man pekar på möjligheten att differentiera avgiften för att skydda dels särskilt arbetskraftsintensiva företag, dels utsatta grupper på arbetsmarknaden, då närmast den äldre arbetskraften. En annan fråga som tas upp är frågan om en differentiering efter geografiska grunder att utnyttjas som ett led i regionalpolitiken. Utskottsmajoriteten avfärdar dessa krav med att ”samtliga motionärer är beredda att förorda långtgående skattelättnader, administrativt svårhanterliga undantag och nedsättningar samt andra åtgärder, som leder till klara konkurrensrubbningar”. Denna beskrivning av motionernas innehåll gör mig verkligen förvånad. Vad vi begär i motionerna och i reservationen är en skyndsam utredning om den allmänna arbetsgivaravgiftens framtida utformning. Vi säger i reservationen att utredningen bör ha fria händer att framlägga förslag om differentiering eller andra åtgärder för att hindra en snedvridning mellan olika former av verksamhet. Vi begär att frågan om differentiering efter geografiska grunder skall utredas för att avgiften skall kunna utnyttjas som ett led i regionalpolitiken. I finansutskottets betänkande nr 1 i år uttalade ett enigt utskott ”att man har intet att erinra mot att frågan blir föremål för utredning i regionalpolitiskt sammanhang”. Jag uppfattade detta uttalande om arbetsgivaravgiften så, att det nu rådde enighet om att frågan hur arbetsgivaravgiften eventuellt skulle kunna användas i regionalpolitiken skulle utredas. Skatteutskottet har emellertid inte velat uppfatta uttalandet som ett ställningstagande till den frågan. Yrkandet har som sagt tagits upp i centermotionen, och jag hade förväntat mig att vi skulle kunnat nå enighet om en utredning om hur arbetsgivaravgiften skulle kunna användas som ett led i regionalpolitiken. Herr talman! Jag skall inte vidare fortsätta argumenteringen för reservanternas krav på en allsidig och skyndsam utredning om den allmänna arbetsgivaravgiftens utformning. Frågan är känd för riksdagens ledamöter och har belysts även i tidigare anföranden i dag. Jag har närmast velat påvisa att våra krav har en annan innebörd och ett vidare syfte än vad som framgår av utskottsmajoritetens yttrande. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationen 1 av herr Magnusson i Borås m.fl.

Herr talman! I en motion från vänsterpartiet kommunisterna, nr 625, slår vi fast att flera partier under många år har sökt komma till rätta med det missförhållandet att det utgår arbetsgivaravgift, s.k. egenavgift, för kulturarbetarnas konstnärliga skapande. Skatteutskottet har i år — liksom tidigare även bevillningsutskottet — varit lika oförstående som alltid för framförda argument och helt bortsett från att all konstnärlig verksamhet kännetecknas av sitt skapande inslag. En konstnär kan aldrig bli arbetstagare när det gäller denna skapande verksamhet. Därav följer att han eller hon som s.k. rörelseidkare inte heller kan kompensera sig för pålagor av arbetsgivaravgiftens karaktär. I år anför emellertid skatteutskottet i sitt betänkande ett exempel om en tidningsmedarbetare, för att vi motionärer — som är från samtliga partier här i riksdagen utom socialdemokraterna — riktigt ordentligt skall förstå hur dumma och enfaldiga vi egentligen är, och att vi inte alls begriper vad saken gäller. Exemplet är extremt, det är det minsta man kan säga. Om en person är anställd på en veckotidning skall givetvis arbetsgivaravgift utgå. Om en annan person, som det står i utskottsbetänkandets exempel, ”medarbetar regelbundet”, och alltså som självständig skribent säljer artiklar till tidningen, uppstår något som kan liknas vid ett anställningsförhållande, eftersom regelbundenhet och periodicitet finns. Då kan det mycket väl vara så att arbetsgivaren får betala arbetsgivaravgift även i det fallet. Herr talman, man kan alltid — om man vill förstås — hitta regler för att täppa till bl.a. sådana kryphål som finns i det exempel utskottet har anfört. Detta extrema exempel anser jag inte vara någon som helst anledning till att förhindra att stora grupper kulturarbetare av olika kategorier slipper sin orättvisa egenavgift. Varken bildkonstnärens, tonsättarens eller formgivarens arbete — för att nu ta några exempel — är att jämföra med rörelseidkarens i den meningen att arbetsgivaravgift skall utgå.

Vi anser emellertid att denna fråga varken behöver övervägas eller utredas vidare, utan nu krävs beslut. Vi kan bl.a. av den anledningen inte ansluta oss till reservationen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vår motion nr 625.

Herr talman! Jag skall bara säga några ord med anledning av min motion nr 12 om slopande av allmän arbetsgivaravgift för humanitära och kristna organisationer. När arbetsgivaravgiften infördes 1969 skedde det, beträffande de kristna och ideella organisationerna, mot dessas protester. Från detta håll kunde man inte förstå och acceptera att man skulle inleverera löneskatt för sina anställda — en löneskatt som man inte hade möjlighet att lyfta av genom att höja några priser på varor och tjänster. Organisationerna arbetar som bekant nästan uteslutande på basis av frivilliga bidrag och drabbas därför av stora svårigheter. Men regeringen, som vid det tillfället hade en säker majoritet i riksdagen, brydde sig inte om de här invändningarna och protesterna från de ideella organisationerna och drev igenom löneskatten. Sedan 1969 har som bekant löneskatten fördubblats två gånger och är nu uppe i 4 procent. I den här frågan har motioner väckts år efter år. Jag har tagit mig före att titta i utskottsbetänkanden beträffande behandlingen av detta ärende under de närmast förflutna åren, och jag har kunnat konstatera att skatteutskottets majoritet — dvs. socialdemokraterna under rubriken ”De ideella organisationerna” uttalat sin förståelse för motionärernas ståndpunkt. Man har prisat det samhällsnyttiga arbete som dessa organisationer utför men samtidigt motsatt sig de regelbundet återkommande förslagen om avgiftsbefrielse och i stället förordat att eventuell kompensation bör ske genom direkta bidrag från staten. I skatteutskottets betänkande nr 17 har man skrivit ”eventuell kompensation”, vilket måste betyda att regeringen kanslihuset och finansministern — icke definitivt bestämt att bidrag skall utgå utan att man skall besluta om eventuellt bidrag när man så finner lämpligt. Det nuvarande systemet är enligt mitt förmenande orimligt och i grunden fel. När vi 1968 i riksdagen diskuterade löneskatten dristade jag mig att rubricera löneskatten på organisationer av det här slaget som skatt på kollekten.

Är det för att utöva en viss kontroll på den verksamhet som organisationerna bedriver, eller tror man i kanslihuset att man på ett bättre sätt än exempelvis en frikyrkoförsamling kan bedöma hur man skall handha frivilligt insamlade offergåvor? Jag är intresserad av att få svar på dessa två frågor. Jag vill, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande med herr Magnusson i Borås som första namn.

Herr talman! I en motion, 1974:1223, undertecknad av representanter för de tre icke socialistiska partierna med mig själv som första namn har vi hemställt om en successiv avveckling av arbetsgivaravgiften med verkan från den 1 juli i år. Inom den mindre och medelstora företagsamheten, som i regel är mycket arbetskraftsintensiv — det har tidigare påpekats från den här talarstolen i dag väcker de ständiga höjningarna av socialavgifter och löneskatt mycket stor misstämning. Man uppfattar dessa kostnader som en av statsmakterna beslutad lönsamhetsförsämring. Man tycker att arbetsgivaravgiften är ett mycket olyckligt sätt att tillgodose finansministerns omättliga krav på vad han med ett förskönande ord brukar kalla inkomstförstärkning. Naturligtvis finns det branscher där arbetsgivaravgiften — det vill jag gärna ha sagt — inte spelar särskilt stor roll för lönsamheten. Det gäller framför allt den högmekaniserade industrin. I regel är det fråga om storföretag som har en hel världsmarknad att gå ut på. Det gäller också företag som arbetar uteslutande på hemmamarknaden utan konkurrens utifrån. För företag av dessa kategorier är det relativt enkelt att ta ut de statliga pålagorna genom höjda priser. Arbetsgivaravgiften verkar på dessa företag endast som en form av omsättningsskatt som via priset tas ut av konsumenterna. För konsumenterna betyder därför arbetsgivaravgiften genom höjda priser ytterligare en skatt utöver alla andra mer eller mindre synliga. Men det finns, herr talman, en stor grupp företag — och det är den helt dominerande gruppen — som blir illa klämd av arbetsgivaravgiften. Jag syftar då på de många små och medelstora företagen, som oftast är arbetskraftsintensiva och som endast med svårighet kan ersätta människorna med maskiner. För deras del kan arbetsgivaravgiften ingalunda jämställas med en omsättningsskatt. Produkter från dessa företag fördyras i konkurrens med utländska företags produkter både på hemmamarknad och vid export. Visserligen är det sant att de importerade varorna belastas vid gränserna med moms men de belastas inte av den produktbeskattning som arbetsgivaravgiften utgör. Arbetsgivaravgiften kan inte heller lyftas bort vid export. Företag av denna kategori är som bekant ofta underleverantörer till storföretag, inte sällan i hård konkurrens med utländska underleverantörer. Den av riksdagen beslutade lönsamhetsförsämringen för dessa företag genom arbetsgivaravgiften kan leda till att storföretagen i ökad utsträckning skaffar sig underleverantörer i utlandet. Det har redan skett i en del fall. Det är inför den utvecklingen som många företagare med rätta, tycker jag uppfattar arbetsgivaravgiften som en straffskatt på svensk produktion i konkurrens med utländsk. Den nuvarande utformningen av löneskatten uppfattas av många mindre företagare helt naturligt som en direkt orättvisa. Man reagerar väldigt hårt mot den s.k. egenavgiften, som innebär att en företagare utan anställda drabbas av en högre skatt än en anställd med exakt samma inkomst. Det finns åtskilliga mindre företagare såväl inom industri som inom handel och jordbruk som har ett kapital nedlagt i byggnader eller maskinutrustning. Detta kapital skall givetvis förräntas och räntan skattemässigt läggas till den inkomst som vederbörande har av sitt arbete. Men arbetsgivaravgiften tas också ut på inkomst av kapital — ett kapital som endast är arbetsredskap. Dessa småföretagare får alltså i verkligheten en betydligt högre statlig inkomstskatt än en löntagare med samma inkomst, eftersom arbetsgivaravgiften beräknas på vederbörandes totala inkomst, dvs. även på räntan av kapitalet före alla avdrag. Om man tänker på denna extra inkomstskatt för vissa medborgare förefaller det ganska egendomligt, tycker vi, att utskottsmajoriteten i betänkandet säger att det är ett rättvisekrav att även egenföretagare belastas med egenavgift. Betänkandet förefaller på denna punkt något cyniskt, när man tänker på att många småföretagare det är statistiskt bevisat — i realiteten faktiskt hör till låginkomsttagarna. Nu sägs visserligen att arbetsgivaravgiften behövs av statsfinansiella skäl. Men även om en skatt behövs av statsfinansiella skäl kan den utformas förnuftigare och rättvisare än vad som nu är fallet. Det borde vara en angelägen uppgift för riksdagen att utreda i första hand huruvida arbetsgivaravgiften kan användas som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument genom differentiering av skatten och i andra hand huruvida en omläggning av skattesystemet kan göras så att inte svenska produkter missgynnas. En differentiering av arbetsgivaravgifterna kan exempelvis mycket väl användas som en stimulansmetod när det gäller att öka sysselsättningen i orter med sysselsättningsproblem på grund av att där saknas företag. I undersysselsatta områden kan arbetskraftsintensiva industrier finna den arbetskraft de behöver, och jag tror att det skulle vara ett incitament till nyföretagande om arbetsgivaravgiften kunde slopas inom dylika områden. Herr talman! Ett första steg mot en förbättring av systemet med arbetsgivaravgifter anser vi vara en omprövning av de s.k. egenavgiftérna. Jag vill därför yrka bifall till de reservationer som är fogade till skatteutskottets betänkande nr 17.
Herr talman! Låt mig först instämma i reservanternas synpunkt att höjningarna av arbetsgivaravgifterna har varit ett led i en medveten politik för omfördelning av skattebördan från personliga avgifter till avgifter på företagen. Men jag har trott att detta legat i alla partiers målsättning, då man tyckt att den direkta beskattningens börda varit för tung. För min del anser jag — och jag förmodar att andra gör detsamma att det inte är så lätt att säga vem som i sluttampen egentligen betalar arbetsgivaravgiften. Det finns här åtminstone tre möjligheter. För det första kan det vara löntagarna som får betala hela kalaset i form av lägre löner än de annars skulle ha haft. För det andra kan det vara konsumenterna som får betala arbetsgivaravgifterna i form av prishöjningar. För det tredje kan det vara så att en del av arbetsgivarna får betala dessa avgifter genom minskade vinstmarginaler. Slutligen kan det naturligtvis förekomma kombinationer av dessa tre möjligheter. Vilken grupp som får betala beror på vems marknad det för tillfället är i konjunkturen. De flesta ekonomer i detta land anser nog att det är löntagarna som i det långa loppet får svara för huvudparten av arbetsgivaravgifterna. Om det skulle vara rätt, faller reservanternas farhågor delvis till marken, nämligen farhågorna att arbetsgivaravgifterna skulle äventyra personalkrävande företags existens. I så fall är dessa farhågor inte berättigade. Det måste nämligen för företagen vara ganska likgiltigt om de betalar den totala utgiftssumman för lönen i form av en arbetsgivaravgift och en lägre lön eller om de betalar samma summa i form av en högre lön och ingen arbetsgivaravgift alls. Däremot tror jag att man kan vara litet oroad över att personalkostnaderna över huvud taget och däri inbegriper jag då arbetsgivaravgifterna — påskyndar en överdriven mekanisering av näringslivet, något som kan vara diskutabelt i ett läge med brist på energi och ett visst överskott på mänsklig arbetskraft. Så är förhållandet i nuläget om man får tro på redovisade siffror, vilket man kanske inte alltid skall göra. Utskottsmajoriteten och de reservanter som står bakom reservationen 1 har egentligen inte några delade meningar när det gäller förslaget att arbetsgivaravgiftens verkningar på näringslivets struktur och villkor bör utredas. Men utskottsmajoriteten anser att det är olämpligt att tillsätta en ny utredning när företagsskatteberedningen i enlighet med sina direktiv för närvarande sysslar med denna sak och frågan om andra produktionsskatters inverkan på näringslivets struktur och villkor. Det måste väl ändå vara rimligt att denna utredning får slutföra sitt uppdrag och sätta in produktionsskatterna i deras rätta sammanhang tillsammans med övriga företagsskatter. Såsom påpekats i utskottets betänkande har i nuläget arbetsgivaravgiften större statsfinansiell betydelse än företagens inkomstskatter. Bara detta förhållande är ju ett skäl för att inte bryta loss arbetsgivaravgiften från den totala översynen av företagens beskattning. Den tidsvinst som skulle kunna göras genom att man bryter loss den och tillsätter en särskild utredning skulle bli väldigt liten, eftersom företagsskatteberedningen redan är ett bra stycke på väg. Någon säger då att detta kanske stämmer när det gäller det direkta näringslivet i stort. Men företagsskatteberedningen sysslar inte med differentiering mellan små och stora företag och mellan olika delar av landet och inte heller med arbetsgivaravgifter för ideella organisationer eller för konstnärer och litterära skapare, och dessa områden borde väl kunna bli föremål för utredning. Fru Ryding har i dag yrkat bifall till sin motion, som innebär en omedelbar ändring av lagstiftningen beträffande kulturarbetarna. Det är riktigt att företagsskatteberedningen inte kommer att syssla med de sistnämnda områdena, men de differentierade avgifterna är jag övertygad om att beredningen kommer att ta upp. På den punkten är det nämligen fråga om en konkurrenslikställighet mellan olika företag och olika företagsformer, något som ligger beredningens ledamöter mycket varmt om hjärtat. Skatteutskottets majoritet har, som någon sade, alltid varit kallsinnig till konkurrenssnedvridande åtgärder, vilket den är också i dag. Lika litet som utskottsmajoriteten vill ge skattelättnader till LKAB, SCA eller liknande stora vinstgivande företag bara därför att de ligger i Norrland — vi är ju överens om att vi skall hjälpa Norrland — lika litet vill utskottsmajoriteten genom lägre arbetsgivaravgifter ge ett småbrukarstöd till jordbrukare med liten omsättning. Regionalpolitiken bör stödjas med lokaliseringsstöd, och de mindre jordbruken bör få sin hjälp genom jordbrukspolitiken. Utskottet vill heller inte skapa konstgjorda företagsbildningar genom klyvningar till en viss storlek, vilket kunde bli följden om företag med under en viss mängd anställda skulle bli fria från skatter eller pålagor, vilket vissa motionärer vill. Vi har upplevt att det inom byggbranschen på senare år har uppstått mängder av s.k. skuttare. Det kan inte vara skattepolitikens mening att uppmuntra till en fortsatt sådan utveckling genom att slopa egenavgiften. Om något vore konkurrenssnedvridning, vore det väl detta. Utskottsmajoriteten har vid flera tillfällen uttalat sin stora uppskattning av ideella organisationers verksamhet — något som herr Fridolfsson har uppmärksammat. Vi vill ytterligare understryka detta i dag. Men vi tror inte att bästa sättet att visa uppskattning är att göra undantag från gällande skatteoch avgiftsregler. Utskottet tycker sig också ha fått gehör för sin linje hos statsmakterna genom att bidragen kraftigt uppräknats under senare år, även om man inte kan göra jämförelser mellan kostnader för pålagor och samhällsorganens stöd. Vem vet för resten vilka samlade lönekostnader de ideella organisationerna hade haft, om arbetsgivaravgifter ej varit införda alls utan "statens utgifter hade fått betalas med direkta skatter eller ökad moms. Herr Fridolfsson ställde en direkt fråga till utskottets talesman och jag vill besvara den. Att vi har skrivit ”eventuell kompensation” beror inte på att vi är tveksamma om huruvida samhällsorganen skall ge de ideella organisationerna sitt stöd. Vi har skrivit ”eventuell kompensation”, därför att vi frågar oss: Vad är det som skall kompenseras? Vi är nämligen inte övertygade om att de ideella organisationerna skulle ha sluppit undan denna egenavgift i form av ökade löner eller ökad moms. Dessutom vill vi inte ha någon sammankoppling utan ett direkt stöd just till de ideella organisationerna. Vi skall visa vår uppskattning på detta sätt. I fråga om kulturarbetarnas villkor har jag svårt att hänga med fru Ryding. Jag kan inte förstå varför inte författares eller andra kulturpersonligheters arbete skall kunna jämföras med vilket nyttigt arbete som helst. Jag kan försäkra att jag upplevt hur arbetare av olika slag har utfört Si na jobb att jag inte vill sätta dem i sämre läge än andra skapande människor. Fru Ryding säger att kulturarbetarna inte vill vara rörelseidkare och förmodligen inte arbetstagare heller, men det är bara de två begreppen som finns nu. Hur skall då likställigheten mellan människorna bevaras, om man inte för in dem i någon av de här två fållorna? Det måste vi ju göra så länge vi håller oss med en arbetsgivaravgift, och det lär vi få göra bra länge till, om vi inte kan enas om något annat sätt att ta in pengar till beslutade utgifter. Arbetsgivaravgiften ger i dag 5,2 miljarder kronor. Utskottet har med ett exempel på s. 12 i betänkandet visat hur snedvriden verksamheten kan bli, om man tar bort egenavgiften för skrivande människor. Fru Ryding har kallat detta ett något extremt exempel. Hon menar att så går det inte till i verkligheten. Jag tror inte att det är något extremt fall. Om det görs undantag, så att någon kan komma undan en avgift eller en skatt genom en manipulation av något slag, så tror jag inte att konstnärer är undantagna från den vanliga mänskliga svagheten att göra ett sådant försök. Jag tror nog att det har märkts i samband med att vi gjorde undantag från momsen vid köp på ateljéer. Till sist, herr talman, skulle jag vilja säga ett par ord om reservationen 2. Herr Magnusson i Borås hävdar att egenföretagaren är i en missgynnad ställning, eftersom i hans inkomst också ingår kapitalvinster, som ju för andra människor är fria från de avgifter vi diskuterar nu. Jag kan gå herr Magnusson så långt till mötes att jag medger att han i princip kan ha rätt men endast i princip. När vi börjar granska de praktiska fall som det här kan bli fråga om, är snart den principen satt ur spel. När ATP-systemet genomfördes för några år sedan, försökte man på ett liknande sätt att ta hänsyn till kapitalinkomsterna. Kritiken mot detta blev hård, och en ändring fick snart genomföras. En företagare får alltså i dag räkna ”kapitalinkomster” som pensionsgrundande inkomst. Samma sak gäller i fråga om sjukförsäkringen. Inget undantag görs för kapitalinkomster när placering sker i sjukpenningklass. Och det är nog det klokaste systemet. Företagarnas inkomster, när de deklareras, är nämligen genomsnittligt inte större än löntagarnas, och herr Hovhammar har sagt att de förmodligen är mindre än löntagarnas. Jag tror att det förhåller sig på det sättet. Genomsnittligt äts nog kapitalinkomsten upp av de överavskrivningsmöjligheter som föreligger och som också utnyttjas. Vidare minskar småföretagens självfinansieringsgrad, och det gör att kapitalvinsten till en del äts upp av stora lånekostnader.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
Herr talman! Vad gäller frågan huruvida man skall ha en arbetsgivaravgift kvar eller inte så är det riktigt som herr Wärnberg säger att det ingår i företagsskatteberedningens direktiv att se på den saken. Vad det här är fråga om är att ge en viljeyttring i viss riktning. Herr Wärnberg har argumenterat för egenavgiftens bibehållande, och jag vill bara poängtera att vi från vårt håll aldrig har föreslagit att egenavgiften skall bort så länge vi har kvar en arbetsgivaravgift över huvud taget. Vi anser naturligtvis att det i princip är riktigt att även företagarna skall betala en avgift för sina arbetsinkomster. Men man kan ju aldrig komma ifrån att i deras inkomster ingår en stor del som härrör från kapital, och det är detta som vi anser är orättvist. Herr Wärnberg må argumentera hur mycket som helst, men man kan aldrig komma ifrån att det finns ett kapital bundet i företagen som står till förfogande för att företaget över huvud taget skall kunna existera. Då är det inte rimligt att det skall utgå en avgift på detta kapital. Därför har vi i reservationen 2 föreslagit att man redan nu begär förslag innebärande att man tills vidare, så länge frågan är under närmare utredning, nöjer sig
Herr talman! Herr Wärnberg deklarerade att regeringspartiet och socialdemokraterna föredrar ett system där de ideella och kristna organisationerna först inlevererar en löneskatt och regeringen sedan visar sin uppskattning genom att ge statsbidrag. Jag reagerar mot principen att exempelvis ett frikyrkosamfund först skall betala löneskatt och sedan hos regeringen begära anslag. Det är ett byråkratiskt, krångligt och orimligt system. Sedan undrar herr Wärnberg vad det är som säger att inte kristna och ideella organisationer skulle undgå att betala moms och andra skatter och avgifter om man nu plockade bort löneskatten. Nej, jag tror inte det finns så stora möjligheter till det så länge vi har en socialdemokratisk regering. Den har aldrig visat något större intresse för den linje som borgerligheten år efter år har drivit, nämligen att dessa organisationer bättre än regeringen och kanslihuset kan bedöma hur de skall bedriva sin verksamhet. Det är ett bakvänt resonemang att först uttala sin förståelse för motionärens linje och sedan avstyrka de tankegångar som framförts. Om jag inte har missbedömt det hela, herr talman, är detta en lotterifråga om nu allt fungerar. Enligt rättviseprincipen är det vår tur att vinna denna lottning; som bekant förlorade vi lottningen när det gällde avdragsrätten. Jag hoppas därför att den borgerliga linjen vinner. Det är en viktig fråga för stora grupper i samhället, och det är därför nödvändigt att den äntligen blir löst.
Herr talman! När herr Wärnberg säger att företagsskatteberedningen har till uppgift att se över detta frågekomplex bedömer jag det så att vi reservanter har tagit upp frågan i vidare omfattning. Vi har tagit in nya områden som enligt mitt bedömande inte omfattas av utredningsdirektiven till företagsskatteberedningen. Det kunde vara värdefullt att få denna fråga utredd i dess helhet, och det är framför allt det som kravet från reservanterna går ut på. Nu säger herr Wärnberg att en ny utredning inte skulle påskynda frågans lösning och att det skulle vara märkligt om man tog ifrån en sittande utredning en uppgift som den sysslar med. Regeln här i riksdagen är ju att man hos Kungl. Maj:t begär att en utredning skall göras. Sedan är det Kungl. Maj:t som utser dem som skall göra detta arbete. Det är ingenting som hindrar att företagsskatteberedningen får ett vidgat uppdrag att ta upp frågan i den omfattning som reservanterna kräver. Det finns all anledning att riksdagen uttalar en bestämd viljeyttring så att en allsidig utredning kommer till stånd av hela den betydande och omfattande fråga som arbetsgivaravgiften utgör.
Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta resonemanget med herr Magnusson i Borås om kapitalinkomsterna. Hur kan det komma sig att herr Magnusson kämpade så hårt för att få med hela företagarinkomsten som ATP-grundande och sjukförsäkringsgrundande inkomst — om den nu var en fråga av betydelse? Om det fanns några kapitalinkomster skulle de i rimlighetens namn icke på något sätt ha varit ATP-grundande. Men då lät det annorlunda. Då spelade kapitalinkomsterna ingen roll. Och de spelar en mycket liten roll. Jag vill påpeka att om man tar med de avdragsmöjligheter som i dag finns kommer man fram till att företagarinkomsterna inte är större än vanliga löntagarinkomster, och det betyder förmodligen att man skaffar sig en skatteskuld. Man har haft större inkomster men man betalar inte skatt för dem utan skjuter det på en obestämd framtid. Därför betalar man inte s.k. arbetsgivaravgift på hela sin verkliga inkomst. Så enkel ty jag den kombinationen är. Jag tror att herr Fridolfsson har missuppfattat mig något. Jag säger att vi uppskattar de ideella föreningarnas arbete och att vi vill visa det genom att ge dem någon form av bidrag eller stöd. Vi vill inte ge dem ett stöd i form av befrielse från en skatt som andra måste erlägga därför att vi inte vet om den arbetsgivaravgiftsbefrielsen i så fall skulle utgå i form av ökad lön från de ideella organisationerna. När det gäller den slopade folkpensionsavgiften och därav följande arbetsgivaravgifter vet vi med säkerhet att den skulle ha utgått i form av ökad lön. Alla ekonomer av rang säger att slopandet av arbetsgivaravgiften förmodligen skulle ge utslag på lönesidan. Om vi inte tillämpade någon form av bidrag till de ideella organisationerna skulle det bara betyda att det inte fanns någon egentlig kompensation att hämta för dem. Det är alltså inte fråga om att först ta in skatter och sedan kompensera det med ett bidrag utan det gäller att ta in den skatt som alla andra betalar och sedan ge de ideella organisationerna det stöd vi anser dem vara värda. Det är ganska konstigt när herr Josefson säger: Vi vill inte ta ifrån företagsskatteberedningen dess uppgifter utan vi vill att Kungl. Maj:t skall utfärda tilläggsdirektiv. — Det behövs inga tilläggsdirektiv. Det står i direktiven att företagsskatteutredningen skall behandla alla produktionsskatter som har samband med näringslivet, men beredningen kan naturligtvis inte ta upp dessa frågor när det gäller ideella organisationer och konstnärer. Den stora frågan och de stora pengarna gäller dock näringslivets arbetsgivaravgifter, och den frågan skulle alltså kopplas bort från företagsskatteberedningen och tas in i någon ny utredning eller också skulle man ge företagsskatteberedningen i uppdrag att även utreda frågan om ideella organisationers arbetsgivaravgifter. Jag tycker reservanterna har hoppat i galen tunna. Man vill ta ifrån utredningen uppgifter, men samtidigt vill man det inte.
Herr talman! Herr Wärnberg säger att jag arbetade hårt för att även kapitalinkomsten skulle ingå i pensionsunderlaget. Jag kan inte erinra mig att jag arbetade speciellt i den frågan, men det är möjligt att mitt parti har gjort det. Det vill jag inte förneka. Men där är det ju fråga om någonting helt annat: Man erlägger en avgift på en inkomst man har haft, och det finns också en begränsning i den utgående förmånens storlek som gör att man mycket väl kan a att det blir harmoni mellan det utförda arbetet och den utgående förmånen. Vad det här är fråga om är huruvida man även skall betala en förhöjd marginalskatt — det blir det faktiskt — med ytterligare 4 procent. Det är vad egenföretagarna får göra. Det är helt orimligt att säga att det nödvändiga riskkapital som finns i hela det svenska näringslivet inte skulle ha någon betydelse för vederbörandes inkomst. Givetvis har det en betydelse, och det är därför jag menar att det är orimligt att som nu kräva att egenföretagarna skall betala arbetsgivaravgift på hela sin inkomst. Man måste komma fram till ett system med möjlighet att göra en avvägning, och vi har föreslagit att man tills vidare skall klara detta genom en schablon.
Herr talman! Herr Wärnberg gav en förklaring som jag tackar för. Faktum är att löneskatten blev en belastning, en pålaga, som dessa organisationer tidigare icke hade drabbats av. Den saken är helt klar. Eftersom denna belastning tillkom, menar man från regeringspartiets sida att statsbidrag skall kompensera löneskatten. Den saken är också klar. Det är detta resonemang jag icke kan finna acceptabelt. Om man inte lagt en löneskatt på de ideella och kristna organisationerna, hade dessa inte varit i behov av statsbidrag i samma omfattning. Den saken kan vi väl vara överens om. Regeringspartiet vill stödja organisationerna med statsbidrag. Vi hävdar att organisationerna själva bör klara sina inkomster och utgifter utan statens inblandning. Detta är den principiella skillnaden mellan herr Wärnbergs och mitt sätt att se på frågan.
Herr Magnussons i Borås argumentering haltar något, eftersom det fanns en ganska stor subventionsdel i början efter ATP-systemets genomförande. Det gäller de första 20 åren, för vilka framtida generationer kommer att betala för företagarnas kapitalinkomster. Det är därför inte så helt felaktigt att jämföra tillvägagångssätten med varandra. Jag vill sedan dra konsekvensen riktigt långt och säga till herr Fridolfsson att tack vare löneskattens genomförande har förmodligen de ideella organisationerna fått ett större anslag än de annars skulle ha fått från samhällets sida och de hade troligen ändå fått betala löneskatten i form av ökade löner.

Herr talman! Så här på sladden efter ett replikskifte vill jag bara komma med ett mycket kort inlägg. Sedan ett antal år har det ingivits motioner med yrkande att reglerna för egenavgiften för konstnärliga och litterära yrkesutövare skall omprövas. Detta är ett recidivärende. Propåerna har avvisats av utskottets majoritet. Jag har ett bestämt intryck av att det hänger samman med att utskottsmajoriteten över huvud taget inte lyckats sätta sig in i och förstå vad det hela handlar om. I år gör majoriteten i utskottet en imponerande kraftansträngning. Man försöker klargöra sitt ställningstagande genom att anföra ett exempel. Detta exempel visar definitivt att man inte förstår problematiken, någonting som herr Wärnberg för övrigt för några minuter sedan bekräftade muntligt från talarstolen. Man talar dels om en fast anställd medarbetare på veckotidning, dels om en frilansmedarbetare. Man konstaterar att i det ena fallet betalar arbetsgivaren avgiften och i det andra fallet får skribenten själv stå för egenavgift. Och så befarar man att om frilansaren slapp egenavgiften, skulle många fast anställda skribenter finna det gynnsamt att gå ifrån anställningsförhållandet. Detta är ingenting annat än rent nonsens. Utskottsmajoriteten har glömt bort att det finns något som heter ATP-avgift och socialförsäkringsavgift, som också drabbar frilansarna. Man glömmer också bort den allmänna anställningstrygghet som är förknippad med att vara fast medarbetare vid en tidning. Det exempel som anförts är bara nonsens och visar definitivt att majoriteten inte vet vad saken handlar om. Herr talman! Jag lovade att vara kortfattad och skall inte upprepa alla argument som anförts för en omprövning av egenavgifterna för de s.k. fria kulturarbetarna. Denna omprövning måste komma förr eller senare. Säkert kommer inom en nära framtid en talgdank att gå upp också för utskottsmajoriteten. Herr talman! Jag kommer i första hand att rösta för bifall till motionen 625. I andra hand yrkar jag bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Jag tänker inte använda samma debatteknik som herr Sundman, som på något sätt försöker förklara andra mentalt odugliga att klara jobbet. Jag tänker i stället försöka förklara det hela med sakliga motiv. Vi som sysslar med skatter har upptäckt, att skapar man ett skattehål är människor inte sena att utnyttja detta. Vem som än betalar de andra sociala avgifterna blir det 4 procent billigare, herr Sundman, om man i det här fallet använder vårt system. Det kommer med säkerhet att utnyttjas. Vi har konstaterat detta många gånger tidigare, och jag tror därför inte att vi behöver betecknas som helt obegåvade för att vi velat ta fram det exempel som jag tycker är slående.
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag lät som om jag trodde att utskottsmajoriteten var helt obegåvad. Det beror kanske på att jag är litet förkyld och hes och grumlig i rösten. Dessa 4 procent kan inte få de effekter som herr utskottsordföranden tror. I själva verket har alla dessa grupper av fria konstnärliga och litterära yrkesutövare alltid eftersträvat att få ett anställningsförhållande. I den mån detta inte har lyckats har man sökt få till stånd ett likställighetsavtal. Det har man uppnått med t.ex. Sveriges Radio. Man har alltså strävat efter att komma så nära ett anställningsförhållande som möjligt, vilket man kommer att fortsätta att göra i framtiden, oavsett om reglerna för egenavgiften ändras eller ej.

Herr talman! Vi går nu att behandla några motioner i vilka krävs ett upphävande av skattskyldigheten för uttag av bränsle från egen fastighet. Det här är ett gammalt krav som tidigare har avvisats av riksdagen. Genom händelseutvecklingen har emellertid denna fråga nu fått en alldeles särskild aktualitet. Jag tänker på den s.k. energikrisen, som vi har drabbats av och genom vilken det torde stå fullt klart för oss alla att det gäller att i så stor utsträckning som möjligt ta till vara våra inhemska resurser. Det är förklarligt att de flesta fastigheter i dag uppvärms genom oljeeldning. Det är bekvämt och det har också varit billigt. Dessa omständigheter har medfört att vedeldning numera är synnerligen ovanlig. Vi har under ett flertal år väckt motioner om upphävande av skattskyldighet för uttag av bränsle från egen fastighet. De icke socialistiska partierna i riksdagen har stött detta krav bl.a. genom reservationer i skatteutskottet. Vi har nämligen ansett att beskattningsvärdet är ringa med hänsyn till det myckna arbete som vedeldningen och framtagningen av bränslet från skogen innebär. Vi har även ansett att denna uppröjning i skogen, om man tar till vara spillved, är av intresse ur miljövårdssynpunkt. I riksskatteverkets anvisningar anges ett relativt högt belopp för hur mycket detta fria bränsle skall tas upp till i deklarationen, särskilt med hänsynstagande till hur billigt det har varit att uppvärma ett hus med oljeeldning. Fritt vedbränsle för ett hus på fem rum och kök, som ju inte är så ovanligt i våra bygder, skall för beskattning upptas till ett värde av ca 500 kronor. Kostnaden vid oljeeldning i motsvarande fastighetsstorlek har efter de gamla priserna legat endast några hundralappar högre. Detta har naturligt nog bidragit till en ökad användning av olja i stället för ved. Vi reservanter kan inte finna annat än att det framförda kravet är mycket väl motiverat.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

Herr talman! Jordbrukare och rörelseidkare får ju skatta för de naturauttag som görs inom jordbruket eller rörelsen, och det är helt i sin ordning. Denna form av beskattning av naturaförmåner accepteras väl också över hela fältet, med undantag just för det s.k. fria bränslet. Att jordbrukarna och skogsägarna i gemen, i den mån de använder sig av ved för uppvärmning, är kritiska mot beskattningen av detta bränsle beror på att man anser det vara en utomordentligt ringa förmån. I regel går det ju så till att jordbrukaren-skogsägaren säljer den del av skogsprodukterna som det är möjligt att finna avsättning för. Sedan tar han vara på toppar och grenar och i övrigt sådant bränsle som är osäljbart. Han har att välja mellan att låta detta avfallsvirke ligga kvar i skogen, ruttna och vålla en del skadegörelse genom att det blir härd för insekter m.m. eller att arbeta upp det och på det sättet göra en skogsvårdande insats. Men då skall han enligt de anvisningar som gäller betala skatt. Det är, som herr Magnusson i Borås nyss har påpekat, fråga om en förmån som värderas till låt oss säga mellan 500 och 700 kronor. Det varierar något beroende på var i landet fastigheten är belägen. I de fyra nordligaste länen gäller något högre värden än i landet i övrigt. Detta är väl baserat på den omständigheten att det åtgår mera bränsle i dessa län eftersom klimatet där är hårdare. Det rör sig här i huvudsak om små skogsägare och småjordbrukare som med egen arbetskraft tar till vara avfallet vid röjningar och upprensningar i skogen samt det som blir över vid skogsavverkningar, alltså det som inte är säljbart. Har detta bränsle verkligen något skattemässigt värde? Vi reservanter förmenar att det värdet är så ringa att det inte finns någon anledning att ta upp det till beskattning. Vissa andra mindre förmåner för t.ex. löntagare upp till ett värde av 600 kronor behöver enligt författningsbestämmelserna inte tas upp till beskattning. Vi menar att den avfallsved som jordbrukare-skogsägare tar till vara har så ringa värde att det inte finns anledning att ta upp det till beskattning. Jag ansluter mig, herr talman, till det yrkande som redan har framställts av herr Magnusson i Borås.

Herr talman! Jag skall be att inledningsvis få instämma i de argument som herr Magnusson i Borås och herr Andersson i Knäred nyss har framfört. Vi är i alla partier överens om att mindre förmåner som medborgarna har inte skall beskattas. Riksskatteverket lämnar exempel på sådana förmåner i ett meddelande inför 1974 års taxering. Järnvägsanställds förmån av fria resor för sig och familjen skall ej beskattas. Lärares fria lunch vid övervakning av skolmåltid skall ej beskattas. Skogsarbetares rätt till fri avfallsved skall ej beskattas. De nämnda förmånerna beräknas inte överstiga 600 kronor i värde per år. Inte heller arbetstagarens rätt att själv avverka husbehovsved i arbetsgivarens skog skall beskattas. Den beräknas inte heller överstiga ett värde av 600 kronor per år. Men så snart småbrukaren med några hektar skog avverkar egen husbehovsved skall han skatta för värdet härav. Det kan t.o.m. gå till så, att småbrukaren och hans villagranne industriarbetaren tillsammans röjer upp i den förres skog, båda för att klara sin husbehovsved. Den förre skall då skatta därför — den senare inte. Det borde vara dags att slopa denna skatteplikt för bränsle från egen skog — av skogsvårdsskäl, av naturvårdsskäl, av folkhushållsskäl och av rimlighetsskäl.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

Herr talman! Det förefaller som om jag skulle tala för utskottet, trots att jag inte tillhör det. Jag vill först säga att det finns en del ganska besynnerliga skatteexperter i detta hus, vilka till varje pris jagar skatteavdrag och befrielse från skatt. Ett år tog jag mig tid att räkna hur många motioner som hade lämnats in under den allmänna motionstiden med yrkanden om skatteavdrag, och det visade sig vara flera hundra. Skulle man ha bifallit alla dessa, hade det inte blivit någon skatt kvar. Man skulle då ha urholkat hela skattesystemet. Jag vill i stället hävda den principen, som jag omfattat sedan länge, att alla konstruerade avdrag skall slopas. Jag syftar då inte på avdrag som är nödvändiga för inkomstens förvärvande — sådana finns. Om man tog bort alla de konstruerade avdragen, skulle man kunna sänka skatten för alla i vårt land, alltså även för dem som bäst skulle behöva det. Jag vågar påstå att vi inte betalar skatt i vårt land efter skatteförmåga utan efter deklarationsförmåga. Det är förmågan att deklarera som avgör hur mycket man betalar i skatt, och detta förhållande slår kolossalt orättvist. Man kan föra in detta resonemang även i den här frågan, ty det gäller nu att ta bort en mycket lindrig beskattning av en förmån som jordbrukare har. Det är en mycket lindrig beskattning, eftersom denna förmån tas upp till ett synnerligen lågt värde. Inte heller har någon tidigare pekat på det förhållandet att värdet skall sänkas ytterligare på det virke man tar med sig ur skogen, om detta är av dålig kvalitet. Det är en viktig synpunkt. Ingen har heller nämnt att den föreslagna skattebefrielsen, om den genomförs, kommer att gälla även prima virke. Det gäller inte bara torra grenar som samlas ihop, såsom reservanterna vill göra gällande, utan skattebefrielsen skulle även träda i kraft om man tar hem prima virke för att värma upp sitt hus med. Detta är i så fall faktiskt ingen liten förmån. Det sämsta argument man kan anföra är väl att oljepriset stigit, så att uppvärmningen med oljeeldning blivit dyrare. Det skulle ytterligare förstora orättvisorna om lantbrukarna, samtidigt som alla andra människor skall betala mer för uppvärmningen av sina hem, befrias från den lilla utgift det här gäller. Det förhållandet att oljepriserna stigit borde i stället egentligen föranleda motioner om höjning av värderingsnormerna för att bringa vedeldande skogsägares utgifter i paritet med de kostnader som andra människor har. Ytterligare en aspekt är att många jordbrukare får göra avdrag i deklarationen för kostnaden för anlitande av lejd arbetskraft som samlar ihop veden. Den mest elementära skatteregeln av alla är att om man får göra avdrag för en kostnad, måste man också ta upp den inkomst som den avser som en inkomst i deklarationen. Den regeln skulle man ju gå ifrån i detta fall. Det är naturligtvis riktigt att det nationalekonomiskt är fördelaktigt om det virke det gäller tillvaratas. Det framhålls därför också att om skatteplikten avskaffas, kommer fler att tillvarata detta bränsle. Men man kan lika lätt vända på resonemanget. Vet jordbrukaren om att han blir beskattad mycket lindrigt för denna förmån, säger han sig nog också att han skall ta vara på virket. Om man anlägger den nationalekonomiska aspekten att det är viktigt att jordbrukarna tar vara på detta virke, undrar jag därför om man inte i stället bör följa den linjen att detta bränsle skall beskattas Herr Hörberg sade att det gäller en mindre förmån. Det är ingen liten förmån det är fråga om. Den har blivit liten genom att skattemyndigheterna varit så hyggliga att de åsatt förmånen ett så lågt värde. Men det är ingen liten förmån, herr Hörberg, att få sin bostad uppvärmd gratis. Herr talman! Vad jag nu anfört utmynnar i att jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Om man som herr Sjöholm påstår kan få bostaden uppvärmd gratis genom att elda med ved, lär herr Sjöholm själv också ha den möjligheten. Det möter ju inga svårigheter att få samla avfallsved på ett hygge, utan det står väl fritt för nästan var och en att göra. Den som vill etablera sig som fritidshuggare tror jag har alla möjligheter. Nu invänder herr Sjöholm att det ju inte bara är fråga om skräpved, utan också den som vill elda med prima virke skulle få göra det skattefritt. Jag skulle vilja se den som i nuläget eldar med prima virke. Han skulle vara ekonomiskt oerhört oförnuftig, även om han slapp skatta för bränslet. Det är alldeles uppenbart att så gör man bara inte. I själva verket är det här ingen stor förmån utan en utomordentligt liten sådan. Däremot kan det vara värdefullt för skogsvården att man rensar upp på hyggena osv. Här är det ju i huvudsak fråga om ved som inte går att utnyttja för något annat ändamål. Det är klart att den som använder lejd arbetskraft får göra avdrag för kostnaden, men det är nog ytterligt få som lejer arbetskraft för att hugga ved för egen förbrukning. Att det måste bli en utomordentligt dålig affär kan vem som helst räkna ut. I stället hugger man sådan här ved på sin fritid, närmast som fritidshuggare — och för en sådan är det fullt tillåtet att skaffa sig ved utan att bli beskattad för det. Det är endast den omständigheten att man är skogsägare som gör att man beskattas för en s.k. förmån.
Herr talman! I det här landet har vi ett hårt skattetryck, och skattelindring vore i och för sig välbetänkt, men som jag sade tidigare borde den gälla alla, även dem som bäst behöver den. Och de som bäst behöver skattelindring är faktiskt inte jordbrukarna, det vågar jag säga efter 20 års erfarenhet som ordförande i ett jordbrukstaxeringsdistrikt. Rent generellt, utan att tala illa om någon kategori skattebetalare, menar jag att jordbrukare inte har samma skattetryck som löntagare har. Därför finns det ingen speciell anledning att införa ett undantag som skulle göra det lindrigare för just jordbrukare. Vi kan inte hålla på och yrka avdrag än för det ena, än för det andra. Då urholkar vi hela skattesystemet. Jag upprepar att om man är inne på tanken att det är viktigt att inhemskt bränsle tas till vara, är väl frågan om inte rätta metoden i så fall är att beskatta det bränslet. Då får det ett värde, och betalar jordbrukaren skatt för bränslet tar han väl hem det också för att få någon reveny av det hela. Slopar man beskattningen, tycker han att detta bränsle inte är mycket värt, och så blir det liggande. Man kan föra det ena resonemanget, och man kan föra det andra. Jag tror att det finns väl så mycket fog för det resonemang som jag nu för.
Herr talman! Förutsättningen för att man skall bli beskattad för veden är givetvis att man eldar med den, och då måste man ju ta hem den. Låter man veden ligga kvar i skogen och eldar med någonting annat, slipper man beskattningen även om man är jordbrukare, det är alldeles uppenbart. Jag trodde att t.o.m. herr Sjöholm begrep det.

Herr talman! Efter herr Sjöholms inlägg skulle det egentligen vara onödigt för mig att hålla något anförande, men eftersom jag är anmäld skall jag väl säga några ord. Låt mig då instämma i herr Sjöholms åsikt att det här argumentet om oljekrisen skulle kunna vara precis tvärtom. Har oljan gått upp i pris, så borde även veden gå upp i pris i stället för att gå ned. Nu har man inte gjort någon ändring i riksskatteverkets anvisningar i år, utan man har behållit det låga priset. Det blir, som herr Magnusson i Borås sade, i fråga om beskattningen knappt 500 kronor om man har fem rum och kök. Man har alltså avdragsrätt för allt arbete som man lägger ned på att få hem denna ved. Jag vågar påstå att om man går ut och säljer den här veden som ligger i en hög hemma på vedbacken, upphuggen och färdig, så får man mycket mer än 500 kronor för den. Jag bjuder 1 500 på en gång, för det är ungefär vad den är värd. Det är nämligen inte bara rotnettot som beskattas — det är nog noll. Att hugga upp omkring 40 kubikmeter ved — om den är bra eller dålig eller vad det nu är för sorts ved — kostar arbete för mig själv eller någon annan. Det kostar att ha en traktor eller något annat fortskattningsmedel för att få hem veden. Det kostar en hel del pengar att kapa den it.ex. halvmeterslängder. Jag kapar sällan veden ensam, jag har säkert anlitat arbetskraft för det. Allt detta är avdragsgillt, och allt detta skattar man 500 kronor för om man har en femrumsvilla. Det är alltså en otroligt låg beskattning och absolut ingenting på rotnettot som sådant. Då sägs det att det är ganska orimligt att bonden skall skatta för detta när han kan låta sin granne ta veden gratis. Ja, det är inte gratis för grannen, för han måste också hugga, köra hem veden och kapa den, och då har de där 500 kronorna när det gäller femrumsvillan försvunnit för grannen. Så mycket kostar det faktiskt för honom att köra hem veden med en traktor och kapa den i halvmetersved förutom hans eget arbete. Vi har ett sådant system, som herr Andersson i Knäred sagt förut, att den som har en rörelse skall skatta för sitt eget arbete i rörelsen. Då frågar herr Andersson varför han just skall skatta för det här arbetet. Skogen är ju ingenting värd, utan det är bara arbetet som beskattas. Jag fortsätter resonemanget: Varför skall jag skatta för potatisen som jag sätter och tar upp? I det fallet är ju också arbetet en mycket stor del av värdet. Jag kan fortsätta med naturaförmån efter naturaförmån och fråga: Varför skall jag skatta för det? Varför skall trävaruhandlare Wärnberg skatta för en planka som han tar ut ur sitt sågverk? Jo, därför att det är ett uttag ur hans egen rörelse, och det skall beskattas. Det är att slå sönder skattesystemet om man bryter ut det här med markägarnas ved till den egna spisen. När man har kommit ned till en sådan nivå att man bara behöver skatta ungefär vad det kostar att a hem veden och såga sönder den i lämpliga dimensioner, då tycker jag verkligen att riksskatteverket har gått långt i sin generositet. Men man har förmodligen ändå tagit intryck av det här röjningsresonemanget och talet om att man gör en nationalekonomiskt god gärning. Men jag tycker alltså inte att vi skall bryta sönder skattesystemet för den här sakens skull genom att inte beskatta naturaförmåner.
Herr talman! Till herr Wärnberg vill jag bara säga att man på grund av en — som jag tycker i varje fall — relativt hög taxering för eget bränsle har kommit till att praktiskt taget vartenda hus eldas med olja. Denna utveckling har skett på grund av att det har varit rätt liten skillnad mellan vad det verkligen har kostat att värma upp en villa med olja och vad riksskatteverket i sina anvisningar har krävt att man skall ta upp som värde för eget bränsle. Detta har varit det avgörande. Samtidigt har det också varit bekvämt att elda med olja. Vi befinner oss nu i den situationen att det går åt oerhört mycket kapital för att föra hem oljan, och det är ur nationell synpunkt ytterligt angeläget att man återigen får i gång en användning av veden. Det bör då vara rimligt och riktigt att man utnyttjar de möjligheter som finns att använda det nationella bränslet i stället för att importera. Och då bör man också vid beskattningen bortse från den som vi tycker ringa förmån det är att få hämta litet ved i sin skog.

Herr talman! Den som har inkomst av skogsbruk kan få uppskov med taxering för den del som han sätter in på skogskonto, 60 procent av köpeskillingen för rotsåld skog, 40 procent av köpeskillingen för leveransvirke och av saluvärdet av virke till egen rörelse. Genom skogskontoinsättning kan vederbörande jämna ut skatten från år till år. Detta är bra. Han kan ta ut på skogskontot när han återplanterar, röjer eller utför annat arbete. Vid bl.a. stormskador kan de nödvändiga avverkningarna bli mycket stora. Det är angeläget att nedfallna och skadade träd avverkas. Men för dem som avverkar kan det bli fråga om från beskattningssynpunkt ganska stora belopp. Fördenskull föreslås i propositionen 62 att procenttalen för den högsta avdragsgilla insättningen höjs från 60 till 80 procent för rotsålt virke och från 40 till 50 procent för leveransvirke. Det är ett bra förslag, som löser skatteproblemen för dem som har det stormfällda virket. Men i stormfällningarnas och de nya avverkningsmetodernas spår har insektsangreppen blivit svåra. Kvarlämnandet av stora kvantiteter virke, både skräpvirke och annat virke, har i hög grad förvärrat insektsangreppen. Vissa trakter är i det fallet betydligt hårdare drabbade än andra. Värmland är ett län där man på vissa områden har fått mycket stora svårigheter. Det är speciellt granbarkborren som har slagit till. Bekämpning kan företas, men den lyckas inte alltid. För vederbörande skogsägare liksom för hans skogsskiftesgrannar har detta blivit ett stort problem. Träden blir sjuka och dör, och skogsägaren kan bli tvungen att hugga ned stora skogsarealer. Detta kan från skattesynpunkt vara värre än stormfällning. Om de högre beloppen för skogskontoinsättning gällde även för skog skadad genom insektsangrepp skulle denna kunna huggas bort och den övriga skogen räddas. Nu hugger en del skogsägare inte bort smittohärdarna, och insekterna sprider sig då till andra skogar, dvs. till marker vilkas ägare kanske har skött skogen på ett perfekt sätt. I motionen 1643 har herr Norrby och jag yrkat att riksdagen vid behandlingen av propositionen 62 hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till generella regler beträffande vidgad rätt till avsättning på skogskonto i samband med stormfällningar, insektsangrepp m.m. Utskottet har emellertid hänvisat till möjligheten att åberopa bestämmelserna i förordningen 1951:763 angående beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst. Den som har haft mycken stormfälld skog eller har avverkat hårt de senaste åren är dock inte hjälpt med utskottets skrivning. Med bestämmelsen om ackumulerad inkomst får man ju slå ut inkomsten över vissa år bakåt. Utskottet utgår från att denna fråga kommer att prövas i samband med att riksdagen tar ställning till skogsbeskattningens framtida utformning, men där vill jag hänvisa till ordspråket: ”Medan gräset växer dör kon.” Det är ungefär vad som sker när insekterna sprider sig. Jag beklagar att utskottet inte har tagit mera allvarligt på en så viktig fråga som denna. Det kan inte bero på något annat än bristande förståelse för de skogsägares situation som har blivit utsatta för dessa skador, trots att de har gjort allt för att förebygga dem. Skadorna kommer som en smitta. Jag finner det emellertid meningslöst att yrka bifall till vår motion gentemot ett enhälligt utskott, men jag hoppas att skogsbeskattningsutredningen snart kommer att lägga fram sitt betänkande och att de här frågorna då skall kunna lösas. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande.

Herr talman! Jag kan redan från början hålla med herr Jonasson om att angreppen av skadeinsekter har ökat oroväckande under de senaste åren. Framför allt gäller det granbarkborren men även märgborren.

Nu föreslås också att de belopp som kommit in under 1973 skall få sättas in t.o.m. den 31 maj 1974. Några generella regler om ökad rätt till insättning på skogskonto har man i propositionen inte tagit ställning till. Jag skall be att få återkomma till det litet längre fram. Herr Jonasson nämnde också att man i vanliga fall får sätta in 40 respektive 60 procent på skogskonto, vilket jag tycker är mycket förmånligt. I proposition 62 föreslås faktiskt — det är helt uppenbart — en förbättring när det gäller stormfälld skog. För att inget missförstånd skall uppstå vill-jag meddela att vid stormfällning medgivits provisoriska höjningar till 80 respektive 50 procent vid fem olika tillfällen under tiden 1954—1972. Om insättningar för stormskador sker i större omfattning måste skadorna styrkas av skogsvårdsstyrelsen. I proposition 62 har också vilket herr Jonasson nämnde ifrågasatts om man skulle införa generella bestämmelser för insättning på skogskonto med anledning av stormfälld skog. Statsrådet anser emellertid att denna fråga bör prövas i ett större sammanhang. Herr Jonasson menar att man inte tagit tillräckligt allvarligt på denna fråga, men jag menar tvärtom att man har tagit allvarligt på frågan när man vill se över den i ett större sammanhang. Det anser jag är riktigt.

Särskild skatteberäkning får dock inte ske, om uppskov med beskattningen erhållits genom insättning på skogskonto.

Jag vill också säga några ord då det gäller skadeinsekter. Jag vet att det pågår forskning dels hos skogsstyrelsen, dels på skogshögskolan angående bekämpande av skadeinsekter — i första hand de två stora skadegörarna granbarkborren och märgborren. Man har även utfört försök att bekämpa dessa bl.a. genom besprutning av vältor, på upplagsplatser etc. där de s.k. yngelplatserna förekommer. Men det viktigaste är att forsla virket ut ur skogen. Det är ju det virket som blir liggande på upplagsplatser o. d. som är lämpliga yngelplatser för larverna, som sedan de utvecklats i sin tur gör skada på skogen. Jag vill till sist, herr talman, anföra att jag fullständigt delar motionärernas uppfattning att extra åtgärder måste vidtagas för att man skall få bukt med dessa skadegörare, som faktiskt har ökat oroväckande. Jag kan nämna ett exempel. Vid undersökning beträffande märgborrarna har — där det varit stor skadegörelse — under en tid av sex år tillväxten satts ned med ca 30 procent. Vi får väl vänta och se vilket förslag som kommer att läggas fram det brukar vi alltid få göra. Därför har jag i dag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall bara säga ett par ord. Jag är tacksam för att herr Wikner instämmer i det berättigade i de syften som motionen har. Men om utskottet hade tagit allvarligt på den här saken hade man sett till att insektsangreppen hade kunnat gå in i de provisoriska bestämmelser som vi nu skall fatta beslut om. Det hela drar ut alldeles för länge på tiden, och därför hinner mycken skada ske. I vad gäller möjligheten att få räkna delav inkomsten som ackumulerad inkomst är det inte många som känner till den. Det är en upplysningsfråga, och den kan ordnas. Men det är inte alla som blir hjälpta med den möjligheten. En skogsägare har kanske haft stormfällning under längre tid och fått hugga ned det mesta av skogen; sedan går det sista åt genom insektsangrepp. Eftersom beskattningen under sådana förhållanden blir mycket hård fäller skogsägaren inte den angripna skogen utan chansar alldeles för länge. Att det hittills har behövts sådana här provisorier bevisar att det fordras en generell höjning av beloppen, och jag hoppas att en sådan höjning snart skall ske. Jag vill till sist säga: Vi har här i landet stor arbetslöshet; vi håller på att få brist på virke, brist på råvaror. Då måste vi ändå göra allt vi kan för att producera och tillvarata så mycket virke som möjligt. Det ger sysselsättning i skogen, det ger människor en utkomst av skogsbruket men det ger också sysselsättning vid fabrikerna och det ger landet inkomster. Därför bör man göra allt man kan för att uppnå målen på dessa punkter. Motionen var ett försök att förbättra den rådande situationen. Det gick inte den här gången, men jag hoppas att det går en annan gång.
Herr talman! De åtgärder som skall vidtas när det gäller att bekämpa skadeinsekter och när det gäller att få den stormfällda skogen avverkad måste i första hand vidtas via skogsägarna. Om vi hjälps åt — skogsägare och skogstjänstemän — tror jag att vi kan klara den uppgiften. Men jag vet att många skogsägare inte tar så hårt på sin uppgift utan låter skogen ligga kvar dels i vältor efter skogsbilvägar, dels ute i skogen därför att de kanske inte känner till de skadegörare som där finns. Jag håller med herr Jonasson angående behovet om upplysning när det gäller ackumulerad inkomst, men man borde även upplysa skogsägarna mera om dessa skadeinsekter så att de forslar bort virket ur skogen. Jag tror att problemet kan lösas, och framför allt när det gäller andra skadeinsekter, exempelvis märgborrar, det viktigt att man även röjer skogen under rätt årstid. Stormfällning är en sak för sig. Jag vet också att man gör allt vad man kan, framför allt från skogsbolagens sida, för att få bort virket ur skogen. Men jag vill upprepa att det finns en del skogsägare som inte känner till just dessa skador och som därför borde bättre upplysas om dem.
Herr talman! Endast en liten sak. Det är inte bara de enskilda skogsägarna det gäller, herr Wikner. I mina trakter är det i högre grad andra.

Herr talman!

I det stora flertalet fall har sådana donationer varit knutna till enskilda skolor och inte till skolväsendet i kommunen. Det var naturligt på den tiden då skolorna var självständiga enheter på ett helt annat sätt än nu. När det gäller ändamålsbestämmelserna däremot var variationerna otaliga. Det finns donationer som är inriktade på elever med speciella intressen och färdigheter, liksom det finns donationer som vill tillgodose kollektivet, en klass, en årskurs e. d. Det finns å ena sidan en donation som vill främja svensk uppsatsskrivning — ett ämne som i dag inte är ointressant, om man skall döma av den debatt som förekommer i tidningarna. Å andra sidan kan man finna en liten donation här i Stockholm som syftar till att bereda eleverna i en fjärde klass tillfälle till en skolutflykt under våren. Det är en enorm spännvidd mellan donationernas syften. Även om — som t.ex. med den här uppsatsskrivningsdonationen - syftet fortfarande kan vara angeläget är det inte säkert att donationsbestämmelserna beträffande formerna alltid kan följas. Sedan 1950-talet har vi upplevt en förvandling och omdaning av skolväsendet, där många av donatorerna inte skulle känna igen sig — jag skall låta det vara osagt om de hade instiftat sina donationer eller inte om de hade vetat hur skolan skulle se ut i dag. Skolformerna har förändrats, skolor har slagits ihop och upplösts på nytt. Av allt att döma är den utvecklingen inte avslutad, och den kommer kanske aldrig att avslutas.

Men det är lika självklart att en sådan anpassning skall göras med beaktande av testators föreskrifter i alla de fall där detta kan ske. Att därför medge att donationer som inte når upp till visst krontal, 5 000 kronor som det t.ex. är bestämt för avvecklingsskolorna, skall få förbrukas förefaller under alla omständigheter att vara att gå för långt när det gäller att tolka en donators vilja. Det skall gärna sägas att de bestämmelser som kom 1968 om dispositionen av avvecklingsskolornas donationsfonder i huvudsak syftar till att tillgodose de flesta donatorernas önskemål, åtminstone när man läser de inledande bestämmelserna. Det handlar om att avkastningen skall användas för belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, för belöning till elev som ägnar arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, för stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, för hjälp åt elev för studier eller för studieresa inomeller utomlands. När man läser igenom donationsbestämmelserna i några hundra donationer finner man att alla dessa ändamål på ett eller annat sätt går igen. Det är väl därför inte så mycket att säga om att man har slagit ihop en del sådana mindre donationer. Men jag blir i stigande grad tveksam när jag i fortsättningen läser vad man kan få använda avkastningen till. Studiebesök är naturligtvis en självklar sak. Skolresa, fritidsverksamhet och kulturell verksamhet kan man väl också säga ligger inom de flesta donatorers intresseområde. Men så småningom kommer man till idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Det blir väldigt uttunnat mot slutet i den här generalklausulen. Det är .väl också naturligt, kanske franiför allt i de kommuner där skolförvaltningen inte har hand om förvaltningen av donationerna utan denna är överlämnad till andra kommunala organ, att det blir mycket litet tid över att fundera på vad de olika donatorerna egentligen har velat. Man håller 'sig därför till generella bestämmelser av det slag som jag läste upp och som naturligtvis kan ligga fjärran från testators ursprungliga avsikt. I lagutskottet var vi alla överens om att det är en hederssak för samhället att verkligen beflita sig om att utdelningen av disponibel donationsavkastning sker för att tillgodose ändamål som ligger de olika donatorernas önskemål så nära som möjligt. Och jag, som både är motionär och reservant i detta ärende, har verkligen inte varit ute för att på något sätt försöka påstå att det finns kommuner som avsiktligt skulle åsidosätta donationsvillkor — det har för övrigt, som framgår av texten, utskottsmajoriteten också observerat. Men det finns två skäl för mig att trots den utomordentligt positiva skrivningen från majoritetens sida likväl vidhålla min uppfattning att det kan vara värt en undersökning hur permutationsbestämmelserna har tillämpats. Det ena skälet är att 1968 års bestämmelser, som gällde avvecklingsskolorna på det obligatoriska skolväsendets nivå, nu möjligen utsträcks till att gälla även gymnasieskolor. Det hör till de goda reglerna i vårt samhälle att vi, innan vi utvidgar vissa bestämmelser att gälla ett mer vidsträckt område än tidigare, gör en utvärdering av hur bestämmelserna fungerat i verkligheten. Jag kan gott säga att vad som särskilt bekymrar mig är tanken att höja gränsen för de fonder som får förbrukas från 5 000 till 10 000 kronor. Det är kanske motiverat av penningvärdeförsämringen, men låt mig säga att detta inte är något vanligt inflations problem. Tvärtom förhåller det sig så att ju äldre en donation är desto mera värdefull var den på givarens tid; den representerade en långt större generositet än vad penningsumman i dag visar och är därför värd sin särskilda respekt. Den andra omständigheten som gör att jag vill ha en utredning till stånd är den kommunsammanslagning som ägt rum. Jag tror att alla de kommuner som ingår i en kommunsammanslagningsoperation har ett önskemål om att användningen av de medel som gamla kommunmedlemmar destinerat till den egna kommunens barn även i fortsättningen på ett eller annat sätt skall präglas av donators tankegångar. Det framgår av utskottsmajoritetens skrivning att man inte är riktigt nöjd med mitt förslag till utredningsorgan i den här frågan. Jag har föreslagit att utredningsuppdraget skulle ges åt riksdagsrevisorerna. Jag vill säga till kammarens ledamöter att jag i utskottet klart och tydligt sagt ifrån att frågan om utredningsorganet verkligen inte var någon hjärtesak för mig. Det var inte på något sätt ett villkor — jag var öppen för alla förslag, men det kom inga. Det sades i utskottet att riksdagsrevisorerna inte är till för sådana här uppgifter, och även om de vore det borde de utnyttjas sparsamt för utredningar på begäran av utskotten. Jag måste säga, herr talman, att har riksdagsrevisorerna kunnat sysselsätta sig med skolornas schemaläggning, så tycker jag verkligen inte att det i och för sig bör vara något att erinra mot att de tittar på skolornas donationsfonder. Och vad det sparsamma utnyttjandet beträffar måste man konstatera att riksdagen i det hänseendet varit mycket sparsam. Såvitt jag vet har riksdagen inte lämnat revisorerna något utredningsuppdrag på mycket länge, om ens någonsin. Så på den punkten förefaller mig utskottets ställningstagande litet svårförståeligt. Att jag för min del valt att föreslå riksdagsrevisorerna som utredningsmän beror dels på att jag inte kunnat hitta något annat organ, dels på att jag anser att saken kunde stanna så att säga inom huset. Jag ansåg att detta inte var en fråga där vi behövde begära en utredning av Kungl. Maj:t. Det är inte alldeles säkert att missbruket av donationsbestämmelserna är så utbrett som man av några enstaka exempel kanske kan tro. Därför kunde man stanna här, så att det inte blir för stort väsen av det hela. Jag vill avsluta mitt anförande, herr talman, med att framhålla att jag är mycket tacksam för det kraftfulla uttalande som lagutskottet har gjort. Jag hoppas trots allt att det ändock finns någon som läser våra betänkanden och protokoll och kan konstatera att lagutskottet har varit en smula oroligt för vad som händer på detta område. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har anfört yrkar jag likväl bifall till den reservation som är knuten till utskottets betänkande.